Herr talman! Anna Lindgren har frågat mig på vilket sätt jag arbetar för att inom ramen för den fria rörligheten tillse att denna också omfattar kulturskapare. Det är min självklara uppfattning att den fria rörligheten inom EU också ska gälla konstnärer av alla kategorier. Samtidigt finns det i nuläget omständigheter som skapar problem och som hämmar rörligheten inom kulturområdet. Förbättrad information om konstnärernas arbetsvillkor i olika länder är ett viktigt led i att förbättra rörligheten. Sverige har drivit denna fråga i flera år. Under det svenska ordförandeskapet i EU år 2001 tog Sverige initiativ till en resolution som fokuserar på informations och erfarenhetsutbyte om konstnärernas villkor. Detta initiativ har sannolikt utgjort ett viktigt bidrag till att EU-kommissionens förslag till nytt ramprogram på kulturområdet, Kultur 2007, tydligt lyfter fram rörlighetsaspekten. Vid kulturministrarnas rådsmöte den 16 november antogs en arbetsplan för 2005 och 2006. En del av arbetsplanen handlar om rörlighet för personer. EU-kommissionen ska här definiera och bedöma problem med beskattning som är specifika för artister som utövar sin fria rörlighet inom EU. Rapport ska avlämnas under första delen av år 2006. Vidare ses EU:s kulturportal över i syfte att förbättra informationen om bland annat konstnärers fria rörlighet. Samtidigt som EU har en viktig roll i arbetet för att främja konstnärernas fria rörlighet i Europa måste vi själva vidta åtgärder för att främja konstnärers möjlighet att finna nya arenor för sin verksamhet. Internationella kulturutredningen 2003 har föreslagit en rad åtgärder för att främja Sveriges internationella kulturkontakter. Bland annat föreslås en fortsatt utveckling av det konstnärliga utbytet baserad på de idéer som utvecklats inom IASPIS, International Artists Studio Programme in Sweden. Utredningen har remissbehandlats, och den bereds just nu inom Regeringskansliet.
Herr talman! Jag ber att få tacka kulturminister Pagrotsky för svaret på min fråga. Det finns enligt det svar som jag har fått många positiva ingångar för att lösa frågan om konstnärernas rörlighet inom Europa. Detta är mycket glädjande. I den arbetsplan som statsrådet nämner och som behandlades vid EU:s kulturministermöte den 16 november tar man bland annat upp den mycket viktiga frågan om beskattning av konstnärer i de olika länderna. I måndags hölls en interpellationsdebatt här i kammaren med finansminister Pär Nuder - möjligen var han kulturminister då frågan ställdes; det vet jag inte. Lena Adelsohn Liljeroth hade frågat om konstnärernas villkor i den svenska skattelagstiftningen eftersom det visat sig att just denna grupp missgynnas i förhållande till andra grupper på arbetsmarknaden. Jag ska inte initiera någon skattedebatt med statsrådet Pagrotsky här och nu - absolut inte - men Pär Nuder hänvisade i sitt svar till en beredning som sker i Regeringskansliet och som gäller just skattefrågorna för den här kategorin arbetare. Statsrådet hänvisar i sitt svar till mig till såvitt jag förstår en annan beredning som pågår, nämligen en beredning med anledning av Internationella kulturutredningen. Vågar man hoppas på att en samordning av dessa båda frågors beredning kommer att ske? Enligt min uppfattning är det viktigt att de aktiva konstnärerna får så samlade svar som möjligt för att kunna ägna sig åt den konstnärliga verksamheten utan att behöva oroa sig för att onödiga regler och system sätter käppar i hjulen för dem. Det är viktigt att regeringen går från ord till handling. Det finns mycket som regeringen redan nu kan göra. Den rapport som statsrådet aviserar ska komma från EU kommer först under första delen av år 2006, så jag hoppas att den svenska regeringen långt tidigare har löst frågorna för svensk räkning. Det skulle ge ett större inflytande för Sverige i de kommande diskussionerna i EU. Kan vi alltså räkna med att det kommer konkreta förslag till riksdagen som vi kan ta ställning till under våren 2005?
Herr talman! Anna Lindgren har ställt en fråga om den fria rörligheten på den inre marknaden till mig som i nästan åtta år varit ansvarig för inremarknadsarbetet i regeringen. Det är ingen överraskning att det här är ett område som engagerar mig starkt. Jag har i olika sammanhang under min korta tid som kulturminister sagt att jag tänker engagera mig i en fortsatt vidareutvecklad internationalisering av det svenska kulturlivet. Jag vill uppmuntra svenska kulturarbetare att visa upp sina konster och färdigheter i utlandet, och jag vill stimulera utländsk kultur att komma till Sverige och ge våra människor, kulturkonsumenter i Sverige, den stimulans och den erfarenhet som ett berikat utbud kan ge. Det är klart att den inre marknaden här är ett bra redskap för att underlätta detta. Nu har det kommit tecken på att den inre marknaden inte fungerar perfekt på kulturområdet - det gör den i och för sig inte på andra områden heller. Min enkla ambition är då att angripa de problem som dyker upp. De precist svenska skattefrågor som finansministern diskuterade här förra veckan handlar om genuint svenska saker som såvitt jag förstår inte har någon särskild koppling till det internationella utbudet. Jag ska dock inte utesluta att det finns sådana aspekter som jag inte tänkt på, men nu pågår det arbetet. Jag kan försäkra att också de här internationella aspekterna ska beaktas. Den viktigaste frågan för mig är att svenska kulturarbetare inte diskrimineras i förhållande till inhemska kulturarbetare när de arbetar i andra länder. Om en svensk teaterföreställning sätts upp i ett annat EU-land ska det inte vara sämre skatteregler vare sig det gäller moms eller det gäller inkomstskatter eller vad det nu kan vara än vad som gäller för andra yrkesgrupper eller andra nationaliteter, och den grundläggande principen om icke-diskriminering ska upprätthållas. Jag kommer att säkerställa att vi från regeringens sida varje gång vi ser tecken på en sådan diskriminering agerar för att stödja de utövare som råkat ut för problem - ända upp i domstolen om så behövs. Jag uppfattar det så att reglerna på många områden är bestämda; de är tydliga och klara. Diskriminering ska inte tillåtas. När vi hittar sådant måste vi undersöka om det finns acceptabla skäl och om det finns legala undantag som landet i fråga förhandlat sig till eller om det rör sig om ett brott mot reglerna. I så fall måste vi använda de tvistlösningsmekanismer som finns inom EU för att undanröja dem. På det området tror jag alltså att jag nog kan lugna Anna Lindgren dels med att vi är överens om vad som är önskvärt, dels med att regeringen och den här kulturministern kommer att engagera sig i denna fråga.
Herr talman! Jag är jätteglad för att få så positiva svar från kulturministern. Det är väl känt att Leif Pagrotsky har engagerat sig väldigt mycket för designfrågor, musik och svenska kulturaktiviteter i utlandet. Jag har verkligen stora förhoppningar också på grund av det svar jag nu fick från kulturministern. Det verkar bli mer fart på arbetet på Kulturdepartementet än tidigare, och det känns jättebra. Det kanske är sammanslagningen som gjort det. En del var lite oroliga över att det skulle vara menligt för kulturen, men det verkar inte bli på det viset. Svaren bådar också gott för det fortsatta arbetet här i riksdagen där vi ska samarbeta, följa upp och se till att konstnärerna inte blir diskriminerade ute i Europa och att inte heller de som kommer hit känner på det viset. När det gäller långbänk i kulturfrågorna är jag lite enveten. Vi har haft pensionsfrågorna uppe under flera år, men de har inte blivit lösta. Det har varit en stark oro bland kulturarbetarna på institutionsteatrarna. Nu har vi gått en bit på vägen till en lösning av frågan. Men svaret på den fråga som jag ställde till kulturministern är jag jätteglad för. Tack så mycket.